Fru talman! Jag ska självklart börja med att tacka för svaret, men jag kan inte säga att jag är helt nöjd. Jag tycker att Jan Björklund har missuppfattat vad interpellationen egentligen går ut på. Det är inte att försöka få fram fler som läser matematik eller naturvetenskap, vilket i och för sig är vällovligt. Problemet i Skåneregionen är att det finns tillräckligt många som vill läsa dessa ämnen, men det finns för få platser. Det är vad det handlar om, och då talar vi om en av de mest expansiva regionerna i landet. Just nu görs stora forskningssatsningar, och samtidigt får Lunds tekniska högskola skära ned. Man funderar bland annat på att lägga ned det tekniska basåret. På samma sätt är det med Malmö högskola, som också drar ned på antalet utbildningsplatser. Det är det som är så bekymmersamt. Det handlar om människor som kanske är arbetslösa och i stället skulle kunna studera till civilingenjör eller till något annat slags ingenjör. Samtidigt har vi ett blomstrande näringsliv som behöver allt fler civilingenjörer. Därför har den borgerliga regionledningen i Skåne tillsammans med flera teknikföretag tillskrivit utbildningsministern om fler platser. I svaret säger utbildningsministern att detta är en sak för regionen. På så sätt är det rätt att regionen fördelar mellan de olika fakulteterna. En civilingenjörsplats kostar ungefär tre gånger så mycket som en plats på samhällsvetarprogrammet. Det betyder att vi behöver fler platser. Lunds universitet, liksom Uppsala universitet, har äskat om ungefär 2 000 fler platser vardera för att klara både samhällsvetarprogram och andra viktiga delar. Självklart gäller det också den viktiga tekniska utbildningen. I stället för att satsa på människor som vill utbilda sig väljer regeringen att exempelvis sänka bolagsskatten. Därför vill jag fråga Jan Björklund om han inte kan tänka om och faktiskt satsa på fler platser - det kan vara tillfälliga platser till att börja med - för att lösa dessa problem. Balansen mellan tillgång och efterfrågan på civilingenjörer är totalt sett i Sverige ganska god, men i vår region är den inte det. Jag skulle önska att Jan Björklund hoppade ur Stockholmsbunkern och även såg mot andra delar av landet samt ändrade sin rigida hållning beträffande att inte satsa på tillräckligt med högskoleplatser. Det är många som kritiserar oss - EU-kommissionen, OECD - för att vi sjunker i rankningen över antalet ungdomar som går vidare till högre utbildning. Min fråga är: Finns det något hopp för den skånska regionen att få tillgång till fler civilingenjörer?
Fru talman! Riksdagen beslutade så sent som strax före jul att utöka civilingenjörsutbildningen, bland annat i Skåne. Jag vill betona att det är varje lärosäte som självt bestämmer hur man fördelar sina platser mellan olika utbildningar. Lunds universitet är Sveriges största lärosäte. Inget annat universitet är större än Lunds universitet med fler än 30 000 heltidsplatser; sedan är det ännu fler individer, för alla läser inte heltid. Lunds universitet gör nu en omorganisation, har jag förstått, och den går bland annat ut över Lunds tekniska högskola, som ju är en del av Lunds universitet. Det är ingenting som regeringen och staten styr över, utan det är en prioritering som ledningen för Lunds universitet gör. Man kan göra andra prioriteringar vid lärosätet, men man gör just den prioriteringen. Vi har från regeringens sida tillfört resurser för ytterligare civilingenjörsplatser. Det är inte så att man måste använda dem till det, utan pengarna går till lärosätena och kan naturligtvis även användas till annat, men avsikten är ytterligare civilingenjörsplatser. Universitetet i Lund har numera fler studenter än någonsin tidigare och väsentligt fler än det någonsin var under den tid som Marie Granlunds parti styrde. Det har alltså skett en tillväxt. Inom 30 000 platser kan man naturligtvis omfördela på olika sätt. Det är en del i det som vi är överens om i riksdagen, nämligen att det är lärosätena själva som gör prioriteringarna mellan olika utbildningsinriktningar, till exempel om de ska prioritera tekniska, naturvetenskapliga, humanistiska eller samhällsvetenskapliga utbildningar. Det är prioriteringar som lärosätena själva gör. Lunds universitet är det lärosäte som har absolut flest platser i Sverige. Det har betydligt fler platser än under den tidigare socialdemokratiska regeringen. Sedan finns det inte en enda rektor i Sverige som inte ständigt, oavsett regering, önskar ännu fler platser av regeringen. Det finns utrymme. Just nu talar vi om de tekniska utbildningarna i Lund, och det finns absolut möjligheter för lärosätet att ge ökad prioritet åt dessa. Det är dock ett beslut som lärosätet självt fattar. Det fattas inte av regeringen och inte av riksdagen.
Fru talman! Jag tackar åter för svaret, men som sagt är jag inte nöjd med det. Utbildningsministern glömmer att befolkningen också har ökat. Det finns fler ungdomar i dag. Att jämföra med siffror sedan 2006 är ganska meningslöst. Vi har fallit på rankningen från 10:e till 17:e plats. Färre och färre går vidare till högre studier. Detta är ett jätteproblem. Ett litet land som vårt, med ett språk som väldigt få förstår, kan inte konkurrera med dåliga arbetsmiljöer, låga löner och sådant. Om vi verkligen ska fortsätta att vara ett bra land att leva i måste vi konkurrera med kunskap och kompetens. Som utbildningsministern säger är det upp till lärosätena att göra fördelningar mellan olika delar. Men problemet är egentligen inte det. Problemet är att man inte får så många platser som man skulle behöva därför att regeringen väljer att dra ned. Lunds universitet har gått ut och sagt att man skulle behöva 2 000 platser till. Även Uppsala har sagt det, men nu pratar jag om Malmö och Lund. Problemet är att regeringen inte satsar tillräckligt, fast lärosätena säger att de har många sökande och att trycket är högt. Är det då bättre att man går arbetslös än att man studerar, utbildningsministern? Sverige behöver fler civilingenjörer. Sverige behöver fler specialistsjuksköterskor. Sverige behöver fler ekonomer. Vi vänder oss emot att man inte bejakar detta. Malmö-Lund är en expansiv region som har behov av fler utbildade människor, men lärosätena kan inte leverera detta. Det är en väldigt stor brist. Jag skulle som sagt vilja att utbildningsministern kröp ur Stockholmsbunkern.
Fru talman! En lång rad påståenden i Marie Granlunds senaste inlägg behöver korrigeras. Till att börja med säger Marie Granlund att antalet examina sjunker i Sverige. Det är riktigt att det finns statistik som visar att antalet examina 2009-2010 sjönk jämfört med tidigare. Det berodde på att det började färre studenter fyra år tidigare, 2005-2006. Vi behöver inte exercera om vems regering som är skyldig till det ena eller andra, men nu ökar studentantalet igen. Det är inte så att man tar examen första året. Man tar examen sista året på sina studier. Före 2006 var det ett sjunkande studentantal - naturligtvis på grund av högkonjunkturen. De senaste åren har det varit fler studenter än någonsin. Examensfrekvensen kommer att öka kraftigt under de kommande åren därför att det har varit så många studenter under lågkonjunkturen och därför att vi har byggt ut. Självklart hänger det ihop. Konjunkturen påverkar hur många som söker, och tre fyra år senare tar de examen. Det finns en väldig målkonflikt som vi borde diskutera, Marie Granlund. Om vi kunde nå enighet om att studenterna i ökad utsträckning ska komma in på sina förstahandsval skulle jag kunna skaka hand med Marie Granlund här och nu. Jag är för den modellen. Då kommer Lunds och Uppsala universitet att växa. Men det som också kommer att hända är att flera av de regionala högskolorna kommer att försvinna. Dessa lever i hög utsträckning på dem som inte kom in i Lund och Uppsala på sina förstahandsval. Från borgerligt och liberalt håll kan jag dock säga att vi i mitt parti är beredda att gå i riktning mot att förstahandsvalet ska prioriteras hårdare. Jag kan berätta varför det är som det är. Det beror på att tidigare regeringar slagit vakt om de regionala högskolorna, liksom en ganska bred majoritet här i riksdagen i dag. Det är klart att Lund och Uppsala kan bygga ut med 2 000 platser, men då rycker man undan mattan för ett antal regionala högskolor. Det är så det hänger ihop. Jag är beredd att gå den vägen. Det är bara det att varje gång jag står här i riksdagen och diskuterar antalet platser med andra socialdemokrater än Marie Granlund kräver de att de regionala högskolorna ska få fler platser och att de stora universiteten ska dra ned. Varje månad har jag den typen av debatter med andra företrädare för Marie Granlunds parti. De tycker att Lund har för mycket platser och forskningsresurser och att det borde spridas ut mer. Detta är den målkonflikt som finns. Det är sant att det i år minskar med ungefär 9 000 platser i svensk högskola därför att det tidigare gjorts tillfälliga satsningar som nu dras ned. Det är också sant att Socialdemokraterna inte vill minska riktigt lika mycket som regeringen - bara med 2 000 platser. Men det är i alla fall en minskning av antalet platser som ert parti vill ha, Marie Granlund. Stå inte och låt som att det skulle bli en utbyggnad med er politik! När jag lyssnar på dina partikamrater låter det som att minskningarna skulle ske på de stora universiteten, eftersom ert parti ständigt vill prioritera de små regionala högskolorna. Det är så det hänger ihop. Det går inte att stå och säga en sak här och sedan stå för helt andra saker när partiet tar ställning i olika motioner och i kammaren. Det sker en neddragning totalt sett, men när det gäller Lunds universitet bygger vi ut. Det är en prioritering vi gör. De efterfrågade universiteten ska få fler platser, till exempel Lunds universitet. Marie Granlund är välkommen att stödja den politiken. Men hennes parti gör det inte. Där är det alltid de regionala högskolorna som ska prioriteras. De stora universiteten tycker man har för mycket. Det är sant.
Fru talman! Jan Björklund pratar som om det vore ett nollsummespel med antalet platser - ökar man på ett ställe minskar man på ett annat. Vi tycker att man ska se till ungdomars drömmar. Det är inte ett problem om unga människor vill utbilda sig. Därför tycker vi att det är viktigt att satsa på fler platser. I vårt budgetalternativ har vi ungefär 8 000 fler platser än vad regeringen har. Det är fakta, och det vet Jan Björklund. Samtidigt som Lunds universitet nu kanske tvingas göra besparingar på civilingenjörsutbildningen tvingas Malmö högskola också dra ned. Vi säger inte att det ska vara det ena eller det andra. Vi säger att det behövs fler platser, så att unga människor ska kunna förverkliga sina drömmar. Dessutom är det bra för samhället, för samhället behöver det. De som har skrivit på protestbreven, som jag hoppas att utbildningsministern har läst, är från de stora teknikföretagen i Skåne. Man behöver fler platser. Det är inte samma sak som att det då ska bli färre platser i Malmö, Växjö eller någon annan stad. Sverige behöver mer utbildad arbetskraft. Det är sanningen. Många gånger är ministern väldigt proeuropeisk. Bryr sig inte ministern det minsta om att EU-kommissionen går ut och kritiserar Sverige för att vi inte satsar tillräckligt på utbildning eller att OECD kritiserar Sverige för att vi sjunker och sjunker i rankningen över hur många som utbildas? Det är färre och färre ungdomar som går vidare till högre studier. Vi tycker att detta är viktigt, både för samhället, där näringslivet är en viktig del, och för de unga människorna. Jag tycker att Jan Björklund borde bege sig ut på resa och se hur det verkligen förhåller sig. Det behövs fler platser i Skåne.
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att man står för sin politik och inte försöker låtsas någonting annat. Det är riktigt att Marie Granlunds parti vill ha 7 000-8 000 fler platser än regeringen. Men då ska vi ha klart för oss att platserna i år minskar med 10 000. Det är alltså fortfarande en minskning av platserna ni står för. Den är bara inte riktigt lika stor som den som nu genomförs. Då säger Marie Granlund att minskningen borde ske någon annanstans, inte i Lund. Det är bara det att alla socialdemokratiska representanter som stått i den talarstol Marie Granlund nu står i har sagt att just deras högskola borde prioriteras. Det går inte ihop. Ni är inte beredda att anslå de pengar som det kostar. Det är det som är sanningen. Ni står också för neddragningar. De neddragningar som sker motiveras av att vi gjorde en enorm tillfällig utbyggnad under den värsta lågkonjunkturen. Det är därför examensfrekvensen kommer att gå upp nu, inte ned, som Marie Granlund säger. Vi har haft fler studenter än någonsin under några år. Stå för den politik ni har! Stå inte och låtsas som att ni står för utbyggnad! Det gör ni inte alls. Er neddragning är bara något mindre än regeringens. Jag säger det nu, och jag har sagt det hela tiden: Regeringen kommer alltid att följa konjunkturutvecklingen och studentsöktrycket och fundera på om det behövs justeringar. Det går inte att utesluta justeringar i framtiden. Min uppfattning som utbildningsminister är att vi borde bygga ut de lärosäten där det finns ett högt söktryck. Där söktrycket är lågt borde vi gå ned i antal platser. Mitt problem är att det inte finns stöd för den politiken i denna riksdag, allra minst i Marie Granlunds parti. Där är det ständigt de högskolor som har det lägsta söktrycket som ska prioriteras. Om det vore Marie Granlunds egen prioritering som gällde skulle jag vara glad, för då vore vi överens. Men det är inte så. Det är ständigt vid de stora gamla universiteten som det ska dras ned när man hör på Socialdemokraterna, vilket är bekymmersamt. Det är den synen som har skapat problem för universitetet i Lund.